Herr talman! Jag har inget att anföra beträffande det belopp som föreslås utgå till Bo Älgekrans. Jag vill bara ta upp justitieombudsmannens agerande i denna fråga samt anlägga några principiella synpunkter. Justitieombudsmannen råkar vara släkt med herr Bäckström och han har även tjänstgjort som boutredningsman och testamentsexekutor. Han visste väl inte när han åtog sig uppdraget att detta skulle vara en kontroversiell fråga. Jag vet också att det finns olika vägar för riksdagen att kontrollera justitieombudsmannen och att det inte har förekommit något klandervärt i denna fråga. Emellertid måste ju ombudsmannainstitutionen omfattas med förtroende inte bara av oss i riksdagen utan också av folk i allmänhet, och med tanke därpå har väl agerandet i det här ärendet inte varit så lyckat på alla punkter. Vill man komma med klander, kan man na turligtvis framhålla den omständigheten att vederbörande som boutredningsman kommit fram till att han skulle ha intill 200 000 kronor, men man har ju, om man bortser från arvsskatten, här kommit fram till det dubbla beloppet. Skall man upprätthålla ett odelat förtroende för justitieombudsmannen, bör han inte ta privata uppdrag av något slag. Man vet ju inte var man kan hamna innan ett ärende är slutbehandlat. Jag såge helst att riksdagens ombudsmän inte tar några uppdrag. Eventuellt får man även göra en Översyn av instruktionerna. Jag har inte hunnit studera om de instruktioner, som nyligen är antagna, medger sådana här privata uppdrag. Är så inte fallet, tycker jag att det inte bör tillåtas att riksdagens ombudsmän agerar såsom personliga sakförare, även om de råkar vara släkt med personen i fråga. I propositionen hade bland annat föreslagits, att det i djurskyddslagen skulle införas en bestämmelse, som gåve länsstyrelse möjlighet att i vissa fall förbjuda den som vanvårdade djur att för viss tid eller tills vidare handhava djur.

Herr talman! Samtidigt som jag ber att få tillstyrka tredje lagutskottets förevarande utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i djurskyddslagen vill jag med några få ord uttala ett tack till justitieministern för den snabba behandling denna fråga har rönt. Så nyss som i början av årets riksdag inlämnades tvenne motionspar med yrkande om sådan ändring av djurskyddslagen att den, som ertappades med djurplågeri eller kvalificerad vanvård av djur, skulle kunna förbjudas att vidare handha djur som ägare eller vårdare. Jag stod som huvudmotionär för en av motionerna i denna kammare. Tredje lagutskottet ställde sig positivt till motionerna och gav i sitt utlåtande nr 20 detta till känna för Kungl. Maj:t. Något senare förklarade justitieminister Kling i en interpellationsdebatt i andra kammaren att man kanske får tänka om i denna fråga. Redan samma riksdag får således ta ställning till ett utarbetat lagförslag, och jag tror att de nya reglerna skall ha avsedd verkan. Visserligen hade det nog varit bättre att låta domstolen utdöma ett förbud att handha djur som en straffpåföljd, men jag har i den ingivna motionen förklarat att huvudsaken var att något hände. Åtgärder har också vidtagits, och jag vill ha ett tack till justitieminister Kling för detta antecknat till protokollet. Jag vill även meddela att redan diskussionen om detta lagförslag enligt mina kontaktmän visat sig ha en positiv verkan och medfört att vissa notoriska vanvårdare börjat se om sina djur bättre. I senaste numret, nr 4, av tidskriften Djurens Rätt anklagas myndigheter och riksdagsmän för att vara »ovetande och ointresserade» i frågor angående djurskydd. Jag tycker att den positiva behandlingen av denna fråga klart jävar tidskriftens anklagelse. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till utlåtandet.

Herr talman! Låt mig innan jag besvarar herr Wallmarks interpellation bara säga några ord i anledning av Kungl. Maj:ts förslag om inrättande av ett nytt statsdepartement och statsutskottets utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition. Det är inte min avsikt — och därmed tror jag att jag också ansluter mig till en uppfattning som delas av det övervägande antalet ledamöter i kammaren — att i dag inleda en allmän diskussion om uppläggningen, principerna och motiven för en aktiv näringspolitik. Jag vill i dag bara konstatera att den ställning som utskottet har tagit till förslaget om att inrätta ett nytt departement för industripolitiska och näringspolitiska frågor visar den betydande förskjutning i inställningen till dessa frågor som har ägt rum under de senaste åren. Jag grundar detta omdöme inte så mycket på utskottsmajoritetens uppfattning utan fastmer på den borgerliga reservation och det särskilda yttrande som är fogade till utskottsutlåtandet. Av dem framgår att enighet har nåtts i varje fall så långt att man numera allmänt inser att den ekonomiska situation som vårt land liksom andra industriländer befinner sig i kräver ett väsentligt aktivare engagemang i näringspolitiken från statsmakternas sida än som tidigare har varit fallet. Det innebär i princip ett fullföljande av den fulla sysselsättningens politik som tidigare har bedrivits. Men förändringar som vi utförligt har redovisat i tidigare diskussioner har gjort det nödvändigt att komplettera och vidareutveckla den tidigare politiken med nya medel. Det är dessa medel som vi sammanfattningsvis benämner den aktiva näringspolitiken. Det är egentligen bara på en punkt som reservanterna markerar en avvikande inställning i detta sammanhang. Det gäller inställningen till det statliga företagandet.

När vi trycker på det statliga företagandets uppgifter innebär detta inte — och det borde egentligen vara en självklarhet som inte behövde särskilt understrykas — att vi därigenom skulle anse att man kunde försumma de problem som gäller för den dominerande, privatägda delen av den svenska industrin.

Detta är en, som jag tycker, inte kontroversiell utgångspunkt. Det beror också på att det statliga företagandet ur den lokaliseringspolitiska eller låt oss säga regionpolitiska målsättningen framstår som ett nödvändigt medel. På den punkten, så länge vi talar om lokaliseringspolitik, har vi åtminstone centern och folkpartiet med oss. Men sedan upphör enigheten.

Vi menar att det i sådana fall är samhällets uppgift att sätta in statligt företagande, antingen genom helstatliga företag eller i form av samgående med privata företag. Under de framförliggande åren kommer i många fall samgående med privata företag att bli den naturliga framgångsvägen för expansion av den statliga företagssektorn. Risktagandet kan gälla kapitalinsatsens storlek. Det kan vara risktagande på nya områden, där forskningsoch utvecklingskostnaderna är så höga att man inte kan räkna med att få fram tillräckliga resurser genom privata initiativ. Jag tror att om man för resonemanget mycket allmänt uppstår motsättningar som i många fall naturligtvis är ideologiskt grundade. När vi framlägger konkreta förslag visar erfarenheten att det ideologiska motståndet mot statligt företagande om inte faller samman så dock starkt reduceras. Ett exempel på detta är det förslag som senare i dag kommer att behandlas av kammaren, nämligen bildandet av ASEA-ATOM. När vi i framtiden kan visa upp konkreta exempel på vad vi syftar till med det statliga företagandet och vad vi kan åstadkomma med det, kommer vi också att i de konkreta fallen uppnå denna relativa enighet. Men kvar står alltså, och det markeras i både reservationen och det särskilda yttrandet, framför allt i reservationen, ett misstänkliggörande av det statliga företagandet. Vi diskuterade detta också i våras. Viljan från framför allt högerpartiet men också från centern och folkpartiet att hålla tillbaka det statliga föreiagandets expansion tog sig då sådana uttryck att man i strid mot de principer man annars hävdar, nämligen konkurrens på lika villkor, ville direkt försämra konkurrensförutsättningarna för ett par statliga företag. När man går så långt att man, som när det gällde utvecklingsbolaget och Statens skogsindustrier, direkt vill sätta de statliga företagen i ett sämre läge än de privata företag med vilka de statliga företagen skall konkurrera, då har man visat att den ideologiska inställningen har tagit överhanden över den rationella, företagsekonomiska. Det är denna mot det statliga företagandet i princip fientliga inställning som kommer fram i reservationen. Herr Wallmark har i en interpellation till mig begärt en redovisning av vilket ansvar och vilka skyldigheter gentemot arbetskraften som bör åvila å ena sidan näringslivet och å andra sidan samhället. Bakgrunden till frågan är enligt herr Wallmark att det skulle föreligga en motsättning mellan vad som anförts i 1966 års proposition om riktlinjerna för arbetsmarknadspolitiken och ett intervjuuttalande som jag nyligen gjort i en tidskrift. Herr Wallmark påpekar att man i den ifrågavarande propositionen framhöll att den rörlighetsfrämjande arbetsmarknadspolitiken ger arbetsgivarna ökade möjligheter att rationalisera verksamheten utan att komma i konflikt med sitt sociala ansvar. Detta ställs emot ett uttalande av mig vari jag yttrade bl.a. följande: »Den produktiva befolkningen skall — i sin helhet — beredas sysselsättning. Detta gäller inte minst den äldre Ang. näringspolitiken arbetskraft som med strikt företagsekonomisk värdering i alltför stor utsträckning skulle slås ut från marknaden. Många företagare anser det är deras sak att välja ut den arbetskraft som är effektivast för deras produktion och verksamhet. Den som inte passar får det bli samhällets sak att ta hand om. Samma resonemang återkommer när det gäller miljövården. Skall samhället lösa dessa frågor i egen regi, måste vi beskatta företagen desto hårdare för att finansiera verksamheten. Jag tror därför att det är mycket bättre om man från företagarhåll inser att sysselsättningen och miljövården från början måste tas in som en kostnadsfaktor i produktionen.» Låt mig försöka klargöra mitt uttalande ytterligare genom att närmare diskutera olika metoder som kan användas för att korrigera den motsättning som kan uppstå mellan företagens kalkyler och en samhällskalkyl. På miljövårdsområdet kan samhället genom olika regler och förbud eller avgifter som helt täcker reningskostnaden förändra förutsättningarna för företagens kalkyler genom att tvinga dem att ta in kostnaderna för att hindra utsläpp av föroreningar, buller etc. Detta är ett exempel på vad jag avsåg med att samhällsintressena måste in i företagets kostnader. Samma motsättning möter vi även på arbetsmarknadsområdet. Genom överenskommelse mellan arbetsmarknadsparterna om t.ex. permitteringslön har skillnaden i viss mån utjämnats mellan företagens kalkyler och en samhällskalkyl. Det kan här tilläggas att ytterligare krav i detta avseende kommit fram i den nu pågående lönerörelsen. Ett annat exempel på en avtalsbunden restriktion är avtalet om varsel vid nedläggning eller driftsinskränkning, vilket nyligen väsentligt utvidgats. I andra fall påverkas företagskalkylen av att samhället som villkor för igångsättningstillstånd ställt att en viss andel äldre arbetskraft sysselsätts. Säsongregleringen av byggnadsverksamheten är ett annat exempel. Starka skäl talar emellertid för att företagen i sina bedömningar bör söka ta hänsyn till sociala välfärdssynpunkter och inte inskränka sig till att göra det minimum som man är tvungen att prestera. Lyckligtvis har många företag också varit medvetna om detta och handlat därefter. Jag vill kort beröra några av företagens skäl för ett större hänsynstagande. Ett skäl är att företagen därigenom får lättare att anpassa sig till de allt högre krav som det är rimligt att utvecklingen för med sig. Ett annat skäl är att ett ökat hänsynstagande till sociala och humana synpunkter innebär en mer långsiktig personalplanering vilket i de flesta fall är till stor nytta för företaget självt på längre sikt. Att det skulle finnas något slags motsättning mellan mitt uttalande och de allmänna riktlinjerna för arbetsmarknadspolitiken är en ren konstruktion som får stå för herr Wallmarks räkning. Jag vill erinra herr Wallmark om det uttalande som gjordes i årets statsverksproposition vari sägs: »Omsorgen om den enskilda människans välfärd är grundläggande. Det är inte rättvist att låta den enskilde bära alla de kostnader och olägenheter som omställningen för med sig särskilt som fördelarna av strukturomvandlingen kommer hela samhället till del. Företagen har ett betydande ansvar och stora möjligheter att mildra omställningssvårigheterna för den enskilde men även från samhällets sida är insatser för att lindra dessa svårigheter nödvändiga.» De olika krav som ställs på företagen i fråga om både politiskt fastställda restriktioner i handlingsfriheten och sådana som den allmänna opinionen ställer har successivt ökat i takt med människornas krav på samhällsåtgärder för att skapa ett tryggare, rikare och rättvisare liv. Denna höjning av ambitionsnivån har fortgått under lång tid. Allt talar för att den kommer att fortsätta.

Herr talman! Jag vill först framföra ett tack till statsrådet Wickman för att han besvarat min interpellation. Han utvidgade svaret på det sättet att han gav en allmän överblick i anslutning till behandlingen av propositionen om det nya näringsdepartementet. Alla parter är såvitt jag förstår helt överens om att trygghetsfrågorna är en av de väsentliga angelägenheterna för oss. Jag har i olika sammanhang i kammaren sagt att om de anställda skall göra en prioritering mellan olika önskemål — löneökningar, längre semester, kortare arbetstid och tryggheten — är jag helt övertygad om att man sätter tryggheten som den främsta faktorn, något som även sociologiska undersökningar har visat. Det finns alltså skäl att ingående diskutera hur man klarar trygghetsfrågan för de anställda, inte minst i den förändringens värld som vi nu lever i. Det torde vara omöjligt att trygga sysselsättningen i just det arbete varje enskild har. Det skulle i realiteten innebära att man återgick till ett skråväsende, och det är väl ändå ingen som har en tanke på att göra. Därför måste vi alltså diskutera vilka metoder och vilka vägar vi skall anlita för att klara denna fråga. När vi 1966 diskuterade dessa problem i anslutning till riktlinjerna för arbetsmarknadspolitiken, drogs de här frågorna upp ganska ingående av det ansvariga statsrådet, herr Johansson. Jag vill återge några uttalanden ur propositionen.

Dessa omständigheter utgjorde motiv för att samhället skulle medverka till att underlätta omställningen i näringslivet. Beträffande formerna för samhällets medverkan i denna omställningsprocess fastslog departementschefen att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna bör utformas så att de bidrar till att befästa den fria arbetsmarknaden och ger arbetsmarknadens parter växande utrymme för egna insatser. Departementschefen anför vidare: »De rörlighetsfrämjande åtgärderna ger arbetsgivarna ökade möjligheter att rationalisera verksamheten utan att komma i konflikt med sitt sociala ansvar.» Man drog alltså upp en gränslinje mellan vad företagen å ena sidan skulle göra och vad samhället å andra sidan skulle göra. Den debatt som har pågått sedan dess har emellertid som det synes mig visat att statsmakterna i praktiken icke har velat acceptera denna gräns. Det har kommit till uttryck genom att även ledamöter av regeringen har framfört anklagelser mot svenskt näringsliv för bristande ansvar, trots att de spelregler som drogs upp i en proposition år 1966 om arbetsmarknadspolitiken har följts. I det näringspolitiska program som socialdemokraterna har lagt fram kan man konstatera att kritik har framförts mot de enskilda företagen. Man säger att dessa inte kan trygga någon sysselsättning. I en mycket stort upplagd annonskampanj för någon eller några veckor sedan framhålls bl.a., att utan ett aktivt statligt företagande går det inte att trygga sysselsättningen». Ja, herr talman, det finns verkligen skäl att i dessa dagar diskutera denna fråga, kanske ganska ingående. Vi har framför oss flera exempel på hur det kan gå. Det mest aktuella fallet är helt naturligt Durox, där såvitt jag kan förstå det finns anledning att förmoda att ett antal människor kommer att bli friställda. Här har vi alltså ett företag som inte har kunnat klara sig i konkurrensen trots ett mycket stort kapitaltillskott från staten. Vi har vidare pro Ang. näringspolitiken blem med den centrala flygverkstaden i Västerås som sysselsätter över 500 anställda och som skall läggas ned om ett år. Jag förmodar att det nya företaget SMT endast kan sysselsätta en fjärdedel eller en femtedel av dessa anställda. Jag tror det kunde vara av stort värde inte minst just i dagens situation om statsrådet Wickman skulle vilja ge kammarens ledamöter en inblick i hur förhållandena är vid Durox för närvarande. Det är ju ett statligt företag, och det kan därför synas rimligt att representanterna för ägarna, riksdagen, får en information så snart som möjligt. Jag ber därför herr statsrådet lämna en kort information om den faktiska situationen beträffande Durox. Jag har med dessa exempel velat konstatera att det ur trygghetssynpunkt inte finns någon skillnad om de anställda arbetar i ett privat eller i ett statligt företag. Om statsrådet Wickman har en annan uppfattning än den jag nu anser mig kunna slå fast är jag tacksam om han vill motivera den. Varför skulle det vara möjligt att bättre kunna trygga sysselsättningen vid ett statligt företag än vid ett privat? I sin inledning till interpellationssvaret tar statsrådet Wickman upp frågan om de fortsatta företagsformerna och nämner samverkan mellan staten och enskilda företag. Han säger att de eventuella ideologiska motsättningar som finns faller samman när man konfronteras med enskilda projekt. Vi har under flera år, senast i vårt näringspolitiska program, ifrån högerpartiets sida sagt att det för oss är en ganska naturlig sak att inom vissa specifika områden stat och näringsliv samarbetar i företag, såsom i ASEA-Atom. Bakgrunden till att det krävs en statlig aktivitet i det fallet är i och för sig mycket enkel. I andra länder, som vi i detta fall skall konkurrera med, förekommer betydande statliga insatser, och vill vi över huvud taget konkurrera inom dessa områden är vi nödsakade att godta de internationella spelregler som gäl Ang. näringspolitiken ler, och det blir då en samverkan mellan enskilt näringsliv och staten. Jag ville gärna slå fast att här inte finns någon ideologisk skillnad. Det är en pragmatisk uppfattning i allra högsta grad som vi har när vi konstaterar att staten icke har större möjligheter, snarare tvärtom, att bedriva företagsamhet på ett ekonomiskt sätt. Det är så lätt att säga att vi måste dra i gång företag för att ordna sysselsättningen. Men, herr statsråd, man måste också kunna sälja sina produkter. Såvitt jag har förstått har Durox ägnat sig åt dumpingverksamhet genom att sälja sina produkter till avsevärt lägre priser än marknadspriser och alldeles uppenbart till ett lägre pris än som täcker kostnaderna. Man kan ju fråga sig: Är det på det sättet man skall driva den statliga verksamheten? Det går an för ett företag som har hela statskassan bakom sig och kan fylla på kapitalet. Men det har ju privata företag inte någon möjlighet till, och det är väl i alla fall, herr statsråd, inte den vägen vi skall trygga sysselsättningen! Det slutar ju, som vi nu tyvärr märker, med förskräckelse. Jag vill starkt betona att det inte är fråga om något slags skadeglädje över att vi fick rätt, när vi reserverade oss mot köpet av Durox. Detta är en olycka för de människor som blir drabbade. Med den ökade aktivitet man har bedrivit blir slaget så mycket hårdare när det nu drabbar vederbörande. Om vi alltså kan konstatera — och det tycker jag finns skäl att göra — att tryggheten för de anställda icke är annorlunda hos den enskilde företagaren än hos staten, uppstår frågan: Hur skall gränsdragningen ske mellan staten och enskilda beträffande de anställda? Jag vill inte här diskutera var gränsen exakt skall dras. Statsrådet Johansson gjorde det i propositionen om arbetsmarknadspolitiken så sent som 1966. Såvitt jag förstår var det hela regeringens uppfattning, och riksdagen antog enhälligt förslaget. När jag har märkt att debatten ifrån regeringspartiets sida icke följt de spelregler man själv dragit upp, har jag tagit upp frågan här i riksdagen och föreslagit överläggningar mellan regeringen och arbetsgivarparten för att ånyo fastlägga dessa gränslinjer så att vi slipper detta misstänkliggörande. Jag har emellertid, herr talman, en obehaglig känsla av att det icke finns något intresse för regeringen att fastlägga dessa gränser på ett riktigt sätt. Jag tror man är intresserad av att hålla dem flytande för att ha möjlighet att misstänkliggöra företagen och påstå att de missköter sin uppgift ur social synpunkt. Det har framgått av ett antal anföranden under valrörelsen.

Anledningen till att jag tog upp detta spörsmål var en artikel i Veckans Affärer. Jag vet av egen erfarenhet att den tidningen — i motsats till många andra — låter vederbörande granska manuskriptet. De trycker icke ett ord där utan att man haft tillfälle att titta på det. Det måste alltså innebära att statsrådet Wickman ytterst noggrant har vägt varje ord innan han har skrivit ned det. Det är ingen intervju som har blivit hastigt hopkommen under natten, där journalisten skriver ungefär såsom han har uppfattat uttalandena. I denna artikel kräver statsrådet alltså att företagen skall gå in och ta ett helt annat ansvar än det riksdag och regering gemensamt har lagt fast. Jag menar att det är uppseendeväckande att ett statsråd tar initiativ till en sådan sak, ty här kommer vi in på både de nationella och de internationella spelreglerna. Statsrådet nämner två områden i sin artikel, nämligen miljövården och arbetsmark naden. Jag skall ta ett exempel från miljövårdens område för att belysa vad jag menar. Det företag som jag själv är anställd i satte upp en reningsanläggning på sitt gjuteri, som kostade ungefär tre kvarts miljon kronor. Det fanns inget åläggande att göra detta, men man gjorde det 1 alla fall. Alldeles ostridigt innebar det en ökad belastning på de produkter man framställde, främst för avskrivning och skötsel av anläggningen, och som konkurrenterna inte behövde ta. I och för sig kanske det inte fördyrade produkten så förfärligt mycket, men det blev en fördyring, som innebar att företaget inte fick samma möjlighet som tidigare att priskonkurrera, eller också gavs det mindre utrymme för ökade förmåner åt de anställda. Vad jag menar med det exemplet är att det är statens uppgift och skyldighet att dra upp de spelregler som näringslivet skall följa, exempelvis på miljöpolitikens område. Det lönar sig mycket litet att stå i talarstolar och gräla på svenskt näringsliv därför att dess företrädare inte känner ett socialt ansvar. Det är ett felaktigt sätt att tackla denna fråga. Vare sig det gäller hur höga decibeltal vi kan godta för kompressorer som skall arbeta i tätorter eller motorljudet från lastbilar som går genom tätorter, luftföroreningar — genom skorstenar eller på annat sätt — eller utsläpp i vatten, så är det statens rättighet och skyldighet att dra upp gränslinjerna. Därvidlag får man givetvis ta hänsyn till den internationella konkurrensen. Vi kan naturligtvis icke i och för sig ålägga vårt näringsliv eller vissa grenar av det sådana väsentliga kostnader att det inte kan sälja sina produkter. Jag utgår dock ifrån att man inom regeringen har sådant förstånd att man kan göra den lämpliga avvägningen. Men initiativet måste hela tiden ligga hos statsmakterna att dra upp riktlinjerna för vilka ramar som svenskt näringsliv skall arbeta inom. Detta måste också gälla arbetsmarknadspolitiken. Nu kritiserar statsrådet Wickman i sitt svar att företagen i detta avseende håller sig »på en miniminivå», dvs. den nivå som är överenskommen och avtalad med arbetsmarknadens parter i fråga om avgångsbidrag, varseltid osv. Men, statsrådet Wickman, det tillhör spelets regler att när man har träffat ett avtal, så skall detta vara ett fixerat avtal. Jag tror inte att statsrådet Wickman, när han har träffat ett affärsavtal, säger: Och så lägger vi på fem miljoner till, ty vi skall väl vara litet hyggligare här. Nej, statsrådet betalar exakt på öret vad det kostar och ingenting mer. Detta gäller också avtalsfrågorna mellan företag och anställda. Jag vill än en gång betona att jag inte har sagt var jag anser att gränsen för ansvaret skall gå. Det är inte det som är det intressanta. Nej, det intressanta är om man kan träffa en överenskommelse om var gränserna skall gå mellan företagens ansvar och statens. Nu har jag i min interpellation frågat: Är herr statsrådet beredd att tala om var gränsen går mellan företagen och staten i denna ansvarsfråga? Det har han inte gjort. Statsrådet har endast sagt att han förutsätter att företagen känner ett större socialt ansvar, och därmed är frågan besvarad. Nej, statsrådet Wickman, så lätt klarar man inte av en sådan situation! Om man strör omkring sig uttalanden måste man vara beredd att antingen bevisa att de är riktiga eller »sopa ihop dem», ta hem dem och vara försiktig en annan gång när man gör uttalanden. Jag är tacksam för att få svar på de delfrågor jag nu har tagit upp beträffande Durox, centrala flygverkstaden, delansvar och statens ansvar för uppdragande av gränserna. Dessutom vill jag fråga om statsrådet Wickman själv tror på vad som står i den där annonsen, nämligen att sysselsättningen endast kan tryggas genom statlig företagsamhet.

Herr talman! Låt mig först när det gäller Duroxkoncernen säga att jag i morgon får tillfälle att som svar på en enkel fråga redovisa läget och utvecklingen i det företaget, och jag kommer därför inte att göra det i dag. Jag vill heller inte gå in på frågan om centrala flygverkstaden. Denna fråga, sorterar, som herr Wallmark vet, under ett annat statsråd. Låt mig i stället ta upp frågan om de statliga företagen och sysselsättningen. Herr Wallmark använder en teknik som är rätt välkänd. Han låtsas — men han är naturligtvis inte i god tro — att jag eller någon i mitt parti eller i regeringen skulle inbilla sig att enbart ett satsande på statliga företag kan ge lösningen på sysselsättningsproblemen. Naturligtvis tror vi inte det, vilket jag sade redan i mitt inledningsanförande. Jag förstår egentligen inte vad detta sätt att argumentera har för värde i en allvarlig diskussion. Vad vi har sagt är — och det upprepar jag — att för att lösa sysselsättningsproblemen är också ett aktivt statligt företagande nödvändigt, under förutsättning att vi har den ambition för full sysselsättning som regeringspartiet har. Nu kan herr Wallmark säga att riskerna med statliga företag ur en mångfald synpunkter är så stora att en expansion av dem måste avvisas. Slutsatsen blir då att vi bör minska sysselsättningsambitionen, men då måste vi diskutera den och inte de statliga företagen. Självfallet kan vi inte för ett enstaka statligt företag garantera sysselsättningen, så att de som är anställda där också i fortsättningen kommer att bli sysselsatta i just det företaget. Det vore att ställa ett orimligt krav på de statliga företagen. Därför kommer det i framtiden att inträffa att sysselsättningen minskar i vissa statliga företag men expanderar i andra. När vi i ett statligt företag råkar ut för att sysselsättningen går ned söker vi självfallet primärt att ersätta den inom det företaget med en annan produktion. Men i de fall detta inte är möjligt drar vi konsekvenserna, och jag kan försäkra herr Wallmark att de statliga företagen icke kommer att präglas av principen att sysselsättningen skall tryggas genom en icke lönsam produktion. Det finns speciella fall, t.ex. Norrbottens järnverk — som vi får tillfälle att diskutera under vårriksdagen — där en väsentlig anledning till förlusterna på produktionen är de lokaliseringsbetingade belastningar som gäller för ett järnverk i Luleå. Vi är beredda att ta den förlusten, men självfallet är målet att komma ifrån sådana förluster. Jag vill inte lova att det är möjligt på kort sikt, men en reduktion av dem framstår som ett nödvändigt mål. Jämför vi sysselsättningen i statliga företag totalt med sysselsättningen i den privata industrin totalt sedan 1965, finner vi en nedgång på den privata sidan med 7 procent och på den statliga sidan med 1 procent. Man kan därför inte ta det förflutna som intäkt för att staten som arbetsgivare på företagssidan skulle ge en mindre total sysselsättningstrygghet än den privata industrin. Sedan var det fråga om gränslinjen mellan företagsekonomiska värderingar och samhällsekonomiska värderingar. Det är riktigt som herr Wallmark sade att intervjuer i den tidskrift där den omnämnda intervjun förekom är granskade av den intervjuade, och jag står för vad jag har sagt, vilket i och för sig inte hindrar att även sådana intervjuer kan komma till rätt snabbt.

Jag tycker inte att det är någon orimlighet att ställa krav på företag också när kraven går utöver de minimifordringar som är fixerade. Jag angav i mitt interpellationssvar att många företag redan i dag uppfyller sådana högre krav. I Sverige arbetar företagen i en miljö där företagandet — det privata företagandet men sannerligen också det statliga, det märker vi i dag, och vi kommer att märka det de kommande dagarna är underkastat offentlig debatt, vilket jag tycker är riktigt. Företagandet — såväl det privata som det statliga och det kooperativa — berör så väsentliga ting för medborgarna att ingen företagare bör anse sig som skyddad från den offentliga debatten. Det är självklart att denna debatt både på kort och lång sikt påverkar företagens handlande. Herr Wallmark har både i sin interpellation och i sitt anförande för en stund sedan tolkat inrikesministerns uttalanden i 1966 års arbetsmarknadsproposition på det sättet att företagen och arbetsgivarna mera principiellt skulle befrias från det sociala ansvaret och att detta ansvar i stället exklusivt borde åvila samhället. Denna absoluta gränsdragning var verkligen aldrig avsedd i propositionen och inte heller i de senare uttalanden som har gjorts av inrikesministern. På den punkten är alltså inrikesministern och jag fullt ense. Därför är det nog riktigare, om vi diskuterar hur spelreglerna för att använda herr Wallmarks term successivt förändras. Jag tycker att det är viktigt, för att få dessa spelregler accepterade, att man gör klart för sig själv och att företagarna gör klart för sig själva att av allmänna sysselsättningsskäl och av sociala skäl införda begränsningar i handlingsfriheten på kort sikt och omedelbart för den enskilde företaga Ang. näringspolitiken ren, ofta verkar som en belastning, som en inblandning och som en irritationskälla. Men får man företagarna att diskutera och uppleva dessa frågor från en vidare aspekt, kommer de också att inse att den långsiktiga effekten i verkligheten är gynnsam även ur långsiktig företagsekonomisk synvinkel. Vi kan ta det exempel som jag vet har föranlett rätt mycken irritation, nämligen igångsättningstillståndsgivningen och säsongregleringen, som för den enskilde byggaren naturligtvis är en begränsning i hans handlingsfrihet och som han kan uppleva såsom en omedelbar företagsekonomisk = belastning. Men ser vi på totaleffekten finner vi att man genom den anpassningen av de olika företagens privata efterfrågan uppnår en bättre balans på arbetsmarknaden och därmed också en bättre kostnadsutveckling och en högre effektivitet. Ett annat exempel är äldrestödet, som genomfördes i våras. Genom förbättringen av äldrestödet skulle man med herr Wallmarks resonemang kunna säga att nu finns äldrestödet och då är det så att säga fritt fram för en mycket snabbare avveckling av den äldre svårplacerade arbetskraften. Jag tycker att det är en felaktig slutsats, och det är en slutsats som — jag vill erinra om det även inrikesministern polemiserar mot både i propositionen och i debatten om densamma. Vi vill föra en politik som hjälper de enskilda människorna att bära omställningens bördor, men det skall naturligtvis inte tolkas så — och jag vill gärna säga att det i allmänhet inte heller tolkas så — att företagen just av den anledningen skall låta rationaliseringen gå ut just över de svårplacerade. Jag får därför göra herr Wallmark besviken. Jag är inte beredd att dra någon bestämd gränslinje mellan samhällets ansvar och företagens ansvar. Vi kan inte göra det i detta samhälle, och vi kan inte heller göra det i något annat samhälle. Jag har tidigare påpe kat att denna gräns successivt kommer att förskjutas. Det kommer att avspegla sig i vissa fixerade regler men också i en allmän pågående attitydförändring. Jag finner därför ingen mening i att här lägga fast gränsen. Det är inte heller någon mening i att säga att de och de kraven skall vara uppfyllda och vad som sedan händer är inte föremål för diskussion. Det är nämligen just diskussionen kring det som ligger utanför det, om jag så får säga, minimireglerade hänsynstagandet som blir grundvalen för framflyttningen av dessa minimigränser.

Herr talman! Jag fick väl mina misstankar bekräftade av statsrådet Wickmans inlägg, när han säger att han inte är intresserad av att ta upp överläggningar med näringslivet om en gränsdragning. Det är tydligen underbart att ha kvar möjligheten att försöka dra upp en skiljelinje mellan företagen och de anställda. Detta utmärkta instrument har utnyttjats politiskt under de senaste två åren, och avsikten är tydligen att fortsätta på samma vis. Det är med djupt beklagande man måste konstatera att statsrådet har den inställningen. Jag menar självklart inte med överläggningar att man en gång för alla fixerar en gräns som inte kan förändras. Det är ju samma förhållande här som med avtalsförhandlingar: varje gång man förhandlar flyttas positionerna och därmed ändras även ansvarsfördelningen. Givetvis är det efter de spelreglerna en överläggning skall ske. Jag riktade detta förslag även till statsrådet Johansson under en nattlig diskussion för ett eller två år sedan här i kammaren. Inte heller det föranledde något initiativ från regeringens sida. Nu för vi diskussionen mitt på dagen, men statsrådet Wickmans inställning tycks inte vara annorlunda än den som statsrådet Johansson vid det tillfället deklarerade. Nu säger statsrådet Wickman att han inte vill diskutera Durox eftersom den frågan skall debatteras i morgon, och han vill inte diskutera centrala flygverkstaden eftersom den sorterar under ett annat statsråd. Jag inbillade mig att statsrådet Wickman företrädde regeringen i detta sammanhang, men jag kan ju inte tvinga honom att ta upp en diskussion som han inte själv ville vara med om. I alla fall fick jag en bekräftelse av mitt påstående att sysselsättningen inte tryggas annorlunda i ett statligt företag än i ett enskilt. Jag tycker att det kan vara värdefullt att ha fått fastslaget att man i och för sig följer samma spelregler. Vidare uttrycker statsrådet Wickman sin glädje över att en rad företag går utöver vad han kallar minimireglerna. Ja, borde inte statsrådet då snarare berömma näringslivet för detta än klandra andra för att de inte gått längre än minimireglerna anger? Minimiregler liksom maximiregler grundas ju normalt på avtal. Det är en underlig glidning i statsrådet Wickmans argumentering som säkerligen inte beror på bristande erfarenhet inom detta område. Snarare är det fråga om bristande vilja att ge en klar politisk deklaration; jag kan inte tolka det på annat sätt. När sedan herr Wickman säger att alla företag får vara beredda på en offentlig debatt så är vi helt överens om den saken. Alldeles självklart skall vi ha en offentlig debatt omkring såväl enskild som offentlig företagsamhet — därvidlag kan det rimligtvis inte vara någon skillnad. Jag har aldrig velat tolka det nya beslutet om äldrestödet så att företagen därmed skulle vara befriade från sina förpliktelser. Tvärtom har jag i denna kammare hävdat att gränslinjen mellan enskilda företag och staten skall förflyttas när det gäller ansvaret för arbetskraften — de enskilda företagen bör ta ett större ansvar på sig. Men det är ju inte den saken vi dis-- kuterar, utan om vi över huvud taget skall söka finna spelregler för detta. Och statsrådet Wickman säger alltså att han inte vill vara med om det. Tyvärr innebär detta en ytterligt klar deklaration om att man vill ha företagsamheten som en spottkopp. Det är den man vill skälla på för att locka väljare till sig, men man vill inte sakligt behandla dessa problem. Jag hade hoppats att få ett annat besked på den punkten. Det är med beklagande jag måste konstatera att statsrådet har gjort mig djupt besviken.
Herr talman! Jag vet inte hur man skall bete sig för att inte göra herr Wallmark besviken. Jag vill inte returnera med att säga att herr Wallmark har gjort mig besviken. Han har dessvärre inte ens gjort mig förvånad; herr Wallmark demonstrerar i detta ärende den teknik som han brukar använda. Jag tog inte särskilt upp herr Wallmarks fråga, om vi skulle ha en konferens rörande fastställandet av spelreglerna. Herr Wallmark vet mycket väl att vi från regeringens sida utöver en offentlig debatt har löpande konferenser med näringslivet, i miljöfrågor och i allmänna näringspolitiska frågor. Det är självklart att de frågor som herr Wallmark aktualiserat kommer upp till diskussion i alla beredningar av detta slag. Vad herr Wallmark i verkligheten efterlyser är tydligen några mycket schematiska spelregler. Det är detta sätt att se på problemet som jag tycker är felaktigt. Jag gör det verkligen inte för att placera mig i en bekväm position och för att kunna använda näringslivet som — jag tror att herr Wallmark använde det ordet — spottkopp. Herr Wallmarks uppträdande i denna fråga är dessbättre inte typiskt för näringslivet, men det hindrar inte att man hos en del företagare möter litet grand av de tankegångar som herr Wallmark i dag låtit komma till uttryck. Herr Wallmark erkänner själv att det i ett samhälle som det svenska är självklart att företagandet står under debatt. När jag säger att somliga företag presterar ting som går utöver de minimigränser som är fastställda, tycker jag inte att jag särskilt skall behöva utfärda ett betyg åt dessa företag. När jag nämner detta är det bara ett konstaterande av faktum, och det kan väl vara glädjande för herr Wallmark att också en medlem av den socialdemokratiska regeringen konstaterar fakta som är positiva för näringslivet; det gör vi faktiskt rätt ofta, herr Wallmark.

Hela värderingen bakom detta upplevs — det förefaller som om herr Wallmark inte har upptäckt det — också positivt från näringslivets sida. Men det är självklart att samhället i relationerna med näringslivet också kommer att ställa krav som i många fall kortsiktigt uppfattas som gående emot de företagsekonomiska intressena. Det är därför som en debatt som denna är viktig, för att bevara det samarbetsklimat som vi har i detta land. Det är vår strävan att få företagen att inse — många av dem inser det redan — att denna anpassning är någonting som på sikt också ligger i företagens intresse; med herr Wallmarks sätt att resonera skulle jag väl säga att de företag som inser detta är särskilt duktiga, men det tycker jag inte behövs. Det var denna som jag tycker enkla pedagogik som var motivet för mina uttalanden i den intervju som herr Wallmark har tagit till utgångspunkt för sin interpellation.
Herr talman! Jag företräder inte här någon liten minoritet inom svenskt näringsliv. Jag har tagit upp frågan ur de anställdas synpunkt. Problemet gäller nämligen vem det är som bär ansvaret för åtgärder som skall vidtas. Att den som olyckligtvis råkar bli friställd skall vara skadeslös är vi ju helt överens om. Att vi har haft ett utomordentligt gott samarbetsklimat mellan näringsliv och de offentliga myndigheterna — på ett helt annat sätt än man har i de flesta andra länder — är vi också medvetna om. Men finns det då skäl, statsrådet Wickman, till sådana här attacker som vi ständigt har mött? Den fräna och hårda kritik som har förekommit mot svenskt näringsliv, inte minst under valdebatten, kan väl inte ha undgått statsrådet Wickman. Det enda enkla krav som jag tycker att man kan ställa — inte ur näringslivets utan ur den enskilde anställdes synpunkt — är att vi vet vem som har ansvaret för vad. Att det sedan finns företag som kan gå långt utöver det officiella ansvaret är ju i och för sig bara glädjande, om de har de ekonomiska resurserna att göra detta. Men man måste väl ändå dra upp en viss gränslinje, och jag tror att majoriteten inom svenskt näringsliv — för att inte säga alla inom svenskt näringsliv — har intresse av att diskutera dessa frågor. Statsrådet säger att frågorna kontinuerligt är föremål för överläggningar vid olika konferenser, vare sig det gäller miljövård eller andra problem. Jag frågar mig om det inte då är naturligt att statsrådet Wickman tar upp dessa frågor, så att vi får uppleva att man inte konstruerar upp motsättningar mellan anställda och enskilda företag, motsättningar som i realiteten inte finns utan som bara är konstruktioner av politiska valmakare. I så fall har vi, herr statsråd, uppnått det syfte som jag hade med denna interpellation.

Herr talman! Det utlåtande som vi här har att behandla berör i första hand tillsättandet av vissa tjänster inom ett nyinrättat departement. I den frågan har det inte rått några delade meningar inom utskottet, och vi har i den delen enhälligt tillstyrkt proposition nr 165. Vi har även uttalat oss för att detta ny departement skall få namnet industridepartementet. Men till detta utlåtande har också fogats en reservation av utskottets högerledamöter. Reservationen berör närmast de näringspolitiska synpunkter som har framförts i propositionen och som vi på högerhåll inte helt har kunnat ansluta oss till. Våra synpunkter har närmare berörts i motionerna I: 1030 och II: 1305. Statsrådet har i propositionen anfört att tendensen mot ökad ägarkoncentration inom näringslivet utgör ett fördelningsproblem och att därför ett av målen för regeringens näringspolitik skall vara att stimulera den industriella utvecklingen med medel, som underförstått innebär ökad statlig dirigering av företagsamheten på det enskilda näringslivets bekostnad. Propositionen ger även genomgående uttryck för en övertro på statsmakternas förmåga att bedöma den framtida utvecklingen och att genom företrädesvis statlig verksamhet göra de välståndsskapande insatser som forskning och teknisk utveckling kan initiera. Vi har väl här en både praktisk och ideologisk skiljelinje. Statsrådet Wickman sade i sitt första anförande att han inte fann någon anledning att här ta upp en principiell näringslivsdebatt. Vi har sagt precis samma sak i utlåtandet. De borgerliga ledamöterna i statsutskottet ansåg nämligen att de rent principiella näringslivsfrågorna inte skall behandlas i statsutskottets femte avdelning. De har av hävd behandlats i annat utskott, i första hand bankoutskottet. Men när nu denna frågas behandling har sammanförts med en interpellation, kan man ju inte undgå att komma in på en näringslivsdebatt, även om den blir av mindre format. Man har i den allmänna debatten inte kunnat undgå att ta del av den statliga företagsamhetens problem. I flera företag har det uppstått bekymmer både för produktionen och — framför allt — för de anställda. Jag har en känsla av att den debatten har klargjort, att om vi i detta land skall ha råd att driva statlig företagsamhet av den karaktären, förutsätter det också att vi har ett starkt näringsliv som skapar fram de resurser som behövs för att hålla de statliga företagen vid liv. Om man från regeringshåll skall kunna övertyga oss om att statlig företagsamhet är att föredra på allt fler områden, då är det väl rimligt att begära att det först skapas något företag som kan uppvisas som ett föredöme inom ramen för konkurrens på lika villkor när det gäller effektiv produktion och lönsamhet och som samtidigt innebär insyn och trygghet för den anställde. Vi har hittills, såvitt jag vet, inte fått se några sådana prov, och därför har vi inte heller kunnat övertyga oss om den statliga företagsamhetens företräden. I motionerna har vi anfört att det framför allt är genom riktigt utformad och konsekvent genomförd ekonomisk politik som förutsättningar skapas för goda arbetsbetingelser i det svenska näringslivet, för förstärkning av dess internationella konkurrenskraft och därmed på sikt för trygghet och fortsatt standardhöjning. Den ekonomiska politiken bör enligt vårt sätt att se kompletteras med sådana näringspolitiska åtgärder att vårt lands samlade resurser kan utnyttjas på det mest effektiva sättet. Alla hittillsvarande erfarenheter talar för att såväl samhällets som de enskilda människornas behov och önskemål bäst tillgodoses med en fri marknadshushållning, där konkurrensen Ang. näringspolitiken fungerar som regulator. Den typ av marknadshushållning, som hittills tilllämpats i vårt land, och som brukar karakteriseras som blandekonomi, har inneburit att statsmakterna inom förhållandevis vida ramar gett fritt spelrum för enskilda insatser och initiativ, men jag har en känsla av att de nya tongångarna från regeringshåll ger anledning förmoda att detta spelrum skall successivt minska. I en tid av hårdnande konkurrens och dessutom med en liberal handelspolitik kan vi konstatera att industrins omställning och därmed de marknadsmässiga och sociala konsekvenserna ställer stora krav både på företag och samhälle. Planering och samverkan mellan stat och näringsliv måste därför alltid finnas, men om nya samarbetsformer för kontakter mellan näringsliv och samhälle skall skapas, vilket enligt vår uppfattning är viktigt och i många fall nödvändigt, då måste samarbetet institutionaliseras och ges sådan struktur att det motsvarar offentlighetsprincipens och demokratins krav. Över huvud taget bör en större öppenhet prägla samarbetet mellan offentliga och enskilda sektorer. Därigenom kan missuppfattningar förebyggas och ett bättre underlag skapas för ömsesidig förståelse. De krav som i dag med rätta reses från statsmakternas sida på ökad insyn inom företagsamheten och likställighet i konkurrenshänseende bör i motsvarande mån riktas även mot kommunal eller statlig företagsamhet. Effektivitetsoch insynskraven bör med andra ord gälla generellt och inte bara vissa sektorer. Jag hoppas att chefen för det nya industridepartementet skall medverka till att det blir en sådan likställighet. Herr talman! Får jag till sist yrka bifall till utskottsutlåtandet när det gäller punkterna 1, 2 och 3, medan jag under punkten 4 yrkar bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Jag kan ansluta mig till vad herr Nyman har anfört, och jag vill med anledning av det särskilda yttrandet ytterligare tillägga några ord. Vi har med det särskilda yttrandet velat markera att vi inte helt ansluter oss till det näringspolitiska resonemang som presenteras i propositionen nr 165. Vi är dock med på att ett industridepartement inrättas, och det gäller närmast för femte avdelningen i statsutskottet att medverka till att medel ställs till förfogande för att detta departement skall kunna fungera. Det har här blivit en näringspolitisk debatt, och jag vill här framföra några synpunkter. I propositionen talas det om angelägenheten av en aktivare näringspolitik, och det är någonting som vi från centerpartiet gärna vill instämma i. I allt vårt handlande under årtionden har vi hävdat att samhället måste föra en aktivare näringspolitik. Det innebär inte att man därmed inrättar flera statliga företag, utan vi menar att staten och samhället skall skapa de förutsättningar som ger vårt näringsliv de bästa utvecklingsmöjligheterna. Vi anser att en sådan aktiv näringspolitik givetvis borde ha kommit tiil stånd mycket tidigare. Det är klart att samhället borde ha ägnat intresse åt att skapa förutsättningar för det svenska näringslivets möjligheter att konkurrera på världsmarknaden innan vi fick de problem som vi nu kämpar med — konkurrensen, den många gånger alltför hastiga och därmed dyrbara strukturomvandlingen och den hastigt påtvingade rationaliseringen. Samhället har trätt in för sent för att skapa det gynnsamma klimat som vi har efterlyst. Samhället borde också tidigare ha ägnat intresse och uppmärksamhet åt t.ex. lokaliseringspolitiken. I sitt inledande anförande sade statsrådet Wickman att man på den punkten hade centerpartiet och folkpartiet med sig. Jag skulle vilja vända på det och säga att det är centerpartiet som har fått socialdemokratin med sig beträffande lokaliseringspolitiken. Lokaliseringspolitik innebär inte bara att förebygga arbetslöshet på regionalt besvärliga områden, utan det innebär också att man lättar trycket på koncentrationen till storstadsområdena och till stora industriområden. Därmed medverkar denna regionala politik till att dämpa inflationstrycket och att sänka kostnaderna. En aktiv lokaliseringseller regionalpolitik bör alltså medverka till att skapa ett bättre konkurrensläge gentemot utlandet. Det finns all anledning att fästa större uppmärksamhet på det avsnittet i den framtida näringspolitiken. En ökad regionpolitik och ett ökat intresse inte minst för den mindre och : medelstora företagsamheten bidrar ock Ang. näringspolitiken så till att motverka tendensen till ökad koncentration av ägarintresset inom näringslivet, som det talas om i propositionen. En utökad regionpolitik skulle alltså få gynnsam effekt även på detta område. Jag vill med särskilt intresse notera följande uttalande i propositionen: »En gynnsam utveckling inom näringslivet förutsätter att inte minst de små och medelstora företagen kan erhålla riskvilligt kapital.» En fråga som vi i många år har arbetat för är att inte minst samhället skulle medverka till en förbättring av denna företagssektors möjligheter. Från många håll, bl.a. från socialdemokratins sida, har man ansett att småföretagsamheten är orationell och snarast möjligt bör avvecklas. Jag vill notera som en framgång och som en ändrad attityd från regeringspartiets sida, när man nu uttalar sig positivt gentemot mindre och medelstor företagsamhet, och jag hoppas att denna syn skall utvecklas ytterligare. Man skulle kunna ta många exempel på hela bygder, stora områden, som är helt beroende av den mindre och medelstora företagsamhetens existens. Det skulle inte gå att ersätta den med statlig verksamhet, hur gärna man än skulle vilja det och hur mycket pengar man än skulle satsa — om man alltså hävdar kravet på lönsamhet. Det finns ett litet företag i min närhet, som har gjort som så många andra: när korna flyttat ut från ladugården har maskinerna flyttat in, och man har börjat tillverka i det här fallet en speciell typ av sågverksmaskiner. På några år har denna produkt genom ett ambitiöst arbete från företagarens sida utvecklats så att den nu går över praktiskt taget hela världen. Detta har skapat trygghet och sysselsättning för dem som tidigare blev arbetslösa i jordbruket, och man har fått nytt arbete i orten. Detta är exempel på att just den typen av företagsamhet inte kan ersättas med statlig verksamhet. Däremot kan den stimuleras genom den statliga loka Ang. näringspolitiken liseringspolitiken, vilket också skett i det här fallet. Regeringen går här tydligen in för en ny linje, när man konstaterar att man vill ökad samverkan med det enskilda näringslivet. Vi tycker det är riktigt och bra med statliga insatser på de områden, där det enskilda näringslivet inte har möjligheter, förmåga och kapacitet att klara de nya stora krav som ställs. Jag tycker man kan säga att statsrådet Wickmans syn på dessa frågor innebär en kursförändring. Man erkänner till att börja med det enskilda näringslivets möjligheter och förutsättningar och nödvändighet. I stället för den tidigare avvisande hållningen, går man in för ett mera förtroendefullt resonemang om problemen. Tidigare har man ofta menat att det enskilda näringslivet är någonting som enskilda människor utnyttjar för att ta ut största möjliga vinst och personliga inkomster. Jag skulle i stället vilja betrakta näringslivet som en omistlig tillgång för samhället. Ett väl konsoliderat näringsliv, ett väl konsoliderat företag är en tillgång och skall betraktas och bemötas som en tillgång till trygghet för arbete och för de anställda. I den mån enskilda personer tar ut inkomster och vinst för egen del, får man givetvis vara beredd att tillämpa det system vi har och som innebär att var och en skall betala samhällets kostnader efter bärkraft. Då tror jag inte man behöver befara den inställningen, att det är enskilt profitbegär bakom näringslivet. Det är ju ganska självklart att vi vill att det nya industridepartementet skall bidra till att förbättra lönsamheten bland de statliga företagen. Även i det fallet anser vi att initiativet kunde ha kommit tidigare. Statens ökade medverkan måste alltså ligga på det förutsättningsskapande området. I vissa fall måste vi givetvis ha statlig verksamhet, av sociala eller regionalpolitiska skäl. Men låt oss ta Norr bottens järnverk som exempel. I pressen ser vi i dag att detta företag ånyo redovisar en förlust, 21 miljoner kronor före avskrivningar. Jag tror att det vore värdefullt om man i samband med redovisningen av dessa företags bokslut också ville försöka räkna fram de merkostnader som sådana statliga företag har på grund av sin sociala eller lokaliseringspolitiska uppgift: avståndskostnader, frakter och annat. Därmed skulle man också kunna värdera och jämföra det statliga företaget med andra företag, sedan man alltså räknat bort den del som åtgår för den sociala uppgiften. Detta skulle skapa större förståelse hos allmänheten gentemot den statliga företagsamheten. Jag anser alltså, herr talman, att vi kan hälsa inrättandet av det nya näringslivsdepartementet med tillfredsställelse, och förutsätter att denna åtgärd skall bidra till en stimulans och utveckling av det näringsliv vi har i landet. Jag ber därför att få yrka bifall till statsutskottets utlåtande nr 198.

Herr talman! Statsrådet Wickman har ju alltid ett mycket sympatiskt sätt att framträda i kammaren. Han besvarar de frågor som ställs till honom i en lågmäld och förstående ton, och till skillnad från i varje fall någon av sina kolleger sitter han kvar i regeringsbänken under den tid interpellationsdebatten pågår. Det är mot denna bakgrund naturligtvis inte särskilt angeläget att ta upp en polemik med honom. Det är så mycket mindre angeläget som man odelat kan instämma i stora delar av hans anförande. När statsrådet Wickman talar om målsättningen — ett tryggare, rikare och rättvisare liv för människorna — så är det en målsättning som gäller för varje politiker som är värd namnet och som inget parti kan vara ensamt om eller försöka monopolisera. Det är en målsättning som delas av oss alla. Ävenle des när statsrådet talar om att företagen måste anpassa en del av sin verksamhet, sin politik, efter det samhälle som de verkar inom, så är det en självklarhet och något som företagsledningen i alla instanser, där den verkar, till företagets bästa givetvis har att iaktta.

Men det finns andra saker än dem vi är överens om, som kanske kan vara värda att ta upp för ett ögonblick, t.ex. frågan: Vad menas egentligen med den nya näringspolitiken ? När herr Johansson, chefen för inrikesdepartementet, i går besvarade en interpellation av herr Nilsson i Mora, lyssnade jag med intresse när statsrådet kom in på frågan om vad som menas med den nya näringspolitiken. Vad vi fick veta var att det skulle vara någonting nytt. Men herr Johansson tillade mycket snabbt att egentligen var det inte något nytt. Jag tror att han har rätt i det. Vad är det nya i den statliga näringspolitiken? Jag är frestad att citera Shakespeare: Ömsom en vessla, ömsom en kamel! Det går inte att få något grepp om vad den nya statliga näringspolitiken skall innebära. Det är dityramber av uttalanden. Det är annonser och flygblad, — av vilka väl en del måste makuleras i dagarna — som sprids. Men vad är det för konkret bakom orden? Jag läser i en annons: »Ett särskilt departement för näringspolitiken inrättas den 1 januari 1969. Det ger ökade resurser och därmed ökad styrka och effektivitet åt näringspolitiken.» Vi står bakom förslaget om inrättande av ett särskilt departement för näringspolitiken. Men vad blir det för vat Ang. näringspolitiken tendelare i svenskt ekonomiskt liv den 1 januari? Vad händer den 2 januari som inte händer den 31 december? Vad gör departementet plötsligt? Kan tillkomsten av ett departement ändra förutsättningarna för sysselsättningen här i landet? Kan det påverka det internationella klimatet för svenska företagare, för svenska tjänstemän och för svenska anställda i alla egenskaper? Det kan det naturligtvis inte. Man har så mycket större anledning att i dag ställa den frågan. När man lyssnade på statsrådet Wickmans anförande här föreföll det som om det nya egentligen är att staten icke skulle dra sig för att aktivt gå in där det behövs för att trygga sysselsättningen. Ja, det är väl inte någon större nyhet — det har ju hänt förr, ibland med hyggligt resultat och ibland med mindre hyggligt. Framför allt är det ingen större nyhet om man till detta fogar en målsättning, vilket herr Wickman mycket riktigt gjorde, nämligen, som han uttryckte saken, att »jag försäkrar herr Wallmark att staten kommer icke att upprätthålla en sysselsättning som icke är lönsam». Då har man ju rivit bort många av invändningarna mot den statliga företagsamheten — att den ibland upprätthåller icke lönsam sysselsättning, att den ibland söker leva vidare genom subventioner och förmåner i lagstiftningen, skattemässigt eller genom särskilda privilegier av olika slag, alltså genom särskilda företrädesrättigheter. Men om man skall söka efter en röd tråd — och det vill man ju gärna — finns det väl ändå en syftning, som ibland har framkommit från statsrådet Wickman och andra, till ett ökat statligt företagande. Detta kommer kanske mest oförblommerat fram i en ryktbar intervju, som gjordes måndagen efter valet med statsrådet Wickman. Kanske man inte skall fästa så stort avseende vid den intervjun, som väl tillkom under tyngden av det ansvar som valsegern medförde, och kanske också i glädjen över den stora valsegern. Men i den intervjun sa de statsrådet — den korrigerades senare något men huvudfrågan tror jag inte blev föremål för någon klarläggande dementi — att han såg inget orimligt i att den statliga företagsamheten gick upp till 25 procent. Han tillade också att »efter detta val förhandlar vi från en helt annan maktposition med näringslivet». Det uttalandet kanske var mera intressant än siffran. Nåja, det där stod sig inte så många dagar. Statsministern — herr Wickmans chef — höll ett föredrag i Malmö någon vecka senare, där statsministern betonade att han hade läst statsrådet Wickmans olika intervjuer, och han markerade också en viss skillnad i uttryckssätten. Denna skillnad ansåg statsministern delvis ha sin förklaring i att herrarna i fråga om ålder tillhörde olika generationer. Om vi ser på den statliga företagsamheten i dag står det i den av mig nyss citerade annonsen, som jag verkligen vill rekommendera till studium så länge den lever, att i de statliga företagen arbetar över 200 000 personer. I propositionen står samma siffra och där tillläggs att det svarar mot 6 procent. Låt oss gå till dessa 200000 personer. Vi har fått ett utomordentligt hjälpmedel i form av en skrift som statsrådet Wickman utgivit 1968 och vars vackra etikett mera påminner om en katalog för holländska tulpaner men där innehållet är så mycket mera intressant. Där finns en specifikation över den statliga företagsamheten. Vad finner man då för företag? Jo, man finner de affärsdrivande verken, av vilka det överväldigande antalet har drivits i statlig regi sedan ganska länge oberoende av regeringar i det här landet. Man finner ett företag som SAS, dock med den betecknande fotnoten att statens andel är 3/14 — en välkommen och upplysande fotnot. Man finner Nya systembolaget med närmare 2 000 anställda. Man finner Centralsarabolagen, Varabolagen och Barabolagen med närmare 7000 anställda. Man finner Tipstjänst, och man finner Öre sundsbolaget, som tjänar pengar på att sälja cigarretter under resor mellan Malmö och Köpenhamn. Vidare finner man Vinoch spritcentralen, Trafikrestauranger, Tobaksbolaget, Penninglotteriet, och man finner Bevakningsbolaget. Man finner så att säga en blandning av små företag och stora, varvid naturligtvis de stora klossarna är Norrbottens järnverk och LKAB, förutom de affärsdrivande verken. Nå, är det nu så mycket att göra reklam av, denna statliga företagsamhet som sysselsätter 200 000 personer, när den omfattar så att säga fiskala monopol, företagsamhet som drivs i helt andra syften än dem som det bör vara fråga om när det gäller att ge exempel på statlig företagsamhet? Vad är det för enorma initiativ bakom att driva Öresundsbolaget? Vad är det för innovation i det? Naturligtvis ingen alls! Det är bara så att staten har tagit hand om det, och så redovisas det som ett exempel på hur staten skapar sysselsättning. I annonsen står det tyvärr också »tryggar sysselsättningen». Det har ju herr Wickman i dag själv bemött, så jag behöver inte gå närmare in på det. Om jag är rätt underrättad av tidningarna, har herr Wickman en ännu värre pärs att utstå i Skövde i dag, när han skall tala över detta ämne inför ett auditorium där. Det blir naturligtvis en mycket svårare uppgift än att stå inför riksdagens första eller andra kammare, särskilt som statsrådet Wickman gör det lättare för sig här i riksdagen genom att säga att han inte behöver tala om Durox i dag, eftersom han skall svara på en enkel fråga om det i morgon. I diskussioner rörande enkla frågor deltar oftast — om inte herr talmannen är på särskilt solskenshumör — icke andra än statsrådet och frågeställaren; såsom debatt kanske det inte är helt till fyllest att en så viktig sak behandlas i samband med en enkel fråga — men det må nu vara som det är. Jag vill säga att en tryggare sysselsättning tack vare den statliga företag samheten naturligtvis är en myt, i den mån man icke lägger bördorna för en icke lönsam sysselsättning på annan företagsamhet och alltså ökar otryggheten i den andra företagsamheten i motsvarande mån. Det är ju helt enkelt en konklusion av detta.

Men inte är det nya himlar och ny jord! Inte är det något alldeles särskilt märkvärdigt som händer i och med inrättandet av detta departement. Utvecklingen beror på helt andra omständigheter, och därför skulle jag vilja tillönska statsrådet Wickman en något bättre kontroll över partiets propagandaapparat i samband med hans nya funktion.
Herr talman! På en punkt kan jag helhjärtat instämma med herr Hernelius: det är inte fråga om några nya himlar och någon ny jord. Jag tror att ingen har varit mera angelägen än jag om att framhålla att den politik som vi kommer att vidareutveckla för att lösa de problem vi står inför med nödvändighet är en politik som i sina verkningar siktar framför allt på 1970-talet. Vi utlovar verkligen inte några förändringar från den ena dagen till den andra. Dess bättre förstår också svenska folket att frågan om det svenska näringslivets strukturomvandling reser problem som man verkligen inte löser genom att inrätta ett departement. Man löser problemet genom att skapa de planeringsresurser som är nödvändiga och genom att skapa de institutioner som underlättar och är effektiva instrument för politiken. Det är från vissa synpunkter riktigt att detta inte är en helt ny politik. Naturligtvis är den inte det, ty målen för politiken är ju välkända och etablerade. Men det nya är att den situation som svenskt näringsliv — inte bara svenskt näringsliv utan detta gäller också andra industriländer — befinner sig i nödvändiggör, i vårt land precis som i andra länder, en delvis ny politik. När vi utformar vår industripolitik och vår näringspolitik finns det i den givetvis många drag som överensstämmer med den politik som förs i andra länder. Men vår politik kommer självfallet också att ha vissa speciellt svenska drag. Låt mig säga att de svenska dragen — eller de socialdemokratiska svenska dragen — i politiken har samband med vår värdering av en jämnare inkomstsoch förmögenhetsfördelning. Det betyder att valet av medel vid denna politik kommer att bestämmas av det målet i högre grad än vi kan vänta kommer att vara fallet i vår omvärld. Detta får vi som sagt tillfälle att återkomma till flera gånger. Jag skall i dag inte hålla något långt näringspolitiskt anförande. Jag kan försäkra herr Hernelius att det inte är det förhållandet att det är en enkel fråga som jag skall besvara som gjort att jag i dag avstår från att tala om Durox. Jag gör det av den enkla anledningen att jag först faktiskt vill tala om lösningen av företagets problem, vilka vi länge har arbetat med, inför företagsnämnden, innan jag gör det i riksdagen. Jag hoppas att kammaren inte anser att jag därmed har åsiodsatt den respekt som jag bör känna för kammaren. Jag hoppas — jag inser omedelbart att det är en litet naiv förhoppning — att man skall kunna diskutera statligt företagande i något andra termer än att dra fram ett visst företag och säga att det företaget går med förlust och att vi följaktligen kan mer eller mindre utdöma det statliga företagandet. Jag är medveten om att inte heller staten så Ang. näringspolitiken som företagare kan för varje enskild arbetsplats inom den statliga sektorn tillförsäkra dem som arbetar på just den arbetsplatsen fortsatt sysselsättning i den funktionen — och det är vad som kommer att inträffa bl.a. i Skövde.

Det betyder att skapa sådana resurser och en sådan ledning av det statliga företagandet att vi får en expansiv och lönsam statlig företagssektor. Det är vad löftet innebär. Det innebär självfallet inte att varje given funktion i en vid ett visst tillfälle existerande statlig företagsamhet skall bestå oförändrad. Att lägga den innebörden i ordet trygghet kan herr Hernelius inte göra i god tro. Jag kan försäkra herr Ottosson att den insyn, som vi kräver i privata företag, avser vi också att ge beträffande de statliga företagen. Det kommer inte att vara någon skillnad mellan statliga och privata företag i våra krav och i de krav som riksdagen kan ställa. Vi kommer senare att redovisa våra förslag till förbättrad insyn i de statliga företagen. Det är alldeles riktigt när man säger att näringspolitik i vid mening också innefattar skattepolitikens, konjunkturpolitikens och kreditpolitikens utformning. Men vi kan inte låta näringseller industripolitiken begränsas till de generella politiska medel som faller under den rubriken.

Detsamma gäller industripolitiken. Visst finns det en generell politik för en effektivt fungerande kreditmarknad, arbetsmarknad, kostnadsstabilisering osv., men de selektiva inslagen kommer att bli allt nödvändigare i framtiden om strukturomvandlingen skall kunna anpassas. Man kan säga att arbetsmarknadspolitiken är selektiv på kort sikt och industripolitiken selektiv på lång sikt för att åstadkomma den samplanering, prioritering och kraftsamling som måste till inte minst i ett litet land som vårt, om vi skall lyckas att i längden bevara en konkurrenskraftig och sysselsättningsskapande produktion.

Regionpolitiken visar nämligen i sina olika aspekter tydligt på nödvändigheten av just en genomtänkt planering, ökade resurser för samhället, möjlighet till vidgade samhällsengagemang i näringslivet. Detta är nödvändigt för att lösa de regionpolitiska frågorna. Med ett växande regionpolitiskt engagemang från samtliga partiers sida är det möjligt att vi på något längre sikt — liksom tidigare i så många andra frågor i svensk politik — kommer att nå i stort sett enighet om den näringspolitik som nu är under

Herr talman! Statsrådet Wickman sade att det möjligen var en naiv förhoppning att slippa diskutera statlig företagsamhet utgående från = olika vinstoch förlustsiffror. Jag tror inte alls att det är någon naiv förhoppning, utan vi kan säkert komma in på en sådan debatt. Att göra sig löjlig över att ett statligt företag har svårigheter, tycker jag är en ganska befängd inställning, eftersom statlig företagsamhet, normalt sett, inte har andra skyddsmurar än vad den enskilda företagsamheten har — den borde i varje fall inte ha det. Vi kan mycket väl föra en sådan debatt. Men därav följer inte, herr Wickman, att vi skulle undgå att intressera oss för vad som i dagarna händer med Durox, mot bakgrunden av att det för endast några år sedan stod en våldsam debatt för och emot detta engagemang. Regeringen försäkrade den gången att det var en utmärkt affär. Man sade inte att det var ett guldägg — för att erinra om en gemensamt bekant i Tumba — men man sade i varje fall att det var en utmärkt affär. Är det inte mot bakgrunden av den oro, som råder i Skövde, rätt klart att frågan kunde ventileras här? Nu kommer ju så att ske, och det skäl som herr Wickman nämnde, nämligen att företagsnämnden skall sammanträda, tycker jag kan accepteras för en bordläggning på den punkten. Jag lyssnade med stort intresse till vad som skulle vara det speciella svenska socialdemokratiska draget i utformningen av näringspolitiken; den svenska dräkten, om jag får tillåta mig att använda ett gammalt uttryckssätt. Det skulle vara, att man i Sverige skulle lägga större tonvikt vid jämlikhet än på andra håll. Detta var ett mycket märkligt resonemang. Menar herr Wickman därmed att hans kolleger i olika socialdemokratiska internationaler utomlands inte har samma jämlikhetsintresse som den svenska socialdemokratin har? Är den svenska socialdemokratin enastående på den punkten? Vidare, innebär den statliga företagsamheten i sig själv en jämlikhetsgaranti? Ingalunda — i det land där den statliga företagsamheten är nära nog hundraprocentig är olikheterna större mellan människorna än på andra håll. Det finns ingen som helst garanti för ökad jämlikhet genom statlig sysselsättning. Snarare tvärtom. Herr Wickman sade också, att näringsdepartementets resultat byggs för 1970-talet. Ja, därmed har han befriat sig från den anmärkning som Nietzsche en gång gjorde om människorna, nämligen »bortom dagen ställa de icke några mål». Herr Wickman kan gärna få ett moratorium till 1970-talet. Men ge då också propagandisterna samma moratorium!
Herr talman! Herr Hernelius behöver inte oroa sig för de socialdemokratiska agitatorerna. De kommer att i denna fråga som i andra frågor driva sin agitation, och jag kommer att vara en av dem, utifrån den grundval som jag här har skisserat. Det betyder inte alls, herr Hernelius, att ingenting påtagligt kommer att inträffa före 1970-talets ingång. Det betyder endast att de större förändringarna med nödvändighet kommer att mogna ut först under 1970-talet. Jag vill självfallet inte, herr Hernelius, undandra mig när den dagen kommer — i morgon och senare — att diskutera Durox-affären. Jag gläder mig åt att vi är överens om att i fortsättningen slippa generella omdömen om det statliga företagandet baserat på ett misstag som har blivit begånget av ett statligt företag. Ingenting skiljer i detta avseende statliga företag från privata företag. Min förhoppning är bara att diskussionen om de statliga företagen inte på något håll drivs på det sättet, att de statliga företagen skulle känna en sådan rädsla för misstag, att de av den anledningen undviker att över huvud taget fatta framåtriktade och därmed med nödvändighet riskabla beslut. Vi kommer i varje fall inte att acceptera en sådan attityd till det statliga företagandet, så länge vi representerar företagens ägare. Vi är inte så märkvärdiga jämfört med andra socialdemokratiska partier, herr Hernelius. Men dess värre är det en viss skillnad när det gäller några av våra broderparftiers möjligheter att påverka utvecklingen i sina länder. Det var därför jag ansåg mig ha rätt att säga att den socialdemokratiska näringspolitiken kommer att ha vissa speciellt svenska särdrag. Jag nämnde det bl.a. som jämförelse med den industrioch näringspolitik, som är under uppbyggnad inom EEC. När man där angriper många problem — regionpolitiken, samordningen och hanterandet av de kontraktiva industribranscherna, stödet för de teknologiskt avancerade, expansiva branscherna — är problemen mycket likartade med dem som vi möter. I vissa fall kommer också medlen att vara likartade. Men självfallet kommer vid valet av medel våra värderingar att på vissa avgörande punkter vara andra än de som företräds i de ledande EEC-staterna. Detta innebär icke någon gradering eller något självberöm åt just det svenska socialdemokratiska partiet utan är uteslutande en reflex av de olika partiernas olika ställning inom sina länder.
Herr talman! Jag vill med tillfredsställelse notera den deklaration med vilken statsrådet Wickman avslutade sitt näst föregående anförande, nämligen att vi här måste få en utökad regional satsning, en aktivare regional politik. Såvitt jag förstår var hans mening att vi därmed skulle få en bättre balans i samhället. Jag hoppas att det blir en likartad bedömning inom hela regeringen, alltså även inom andra departement. Vi måste möta den starka koncentration på olika områden, som nu pågår. Det båtar föga om vi skapar sysselsättning i någon landsända, om på samma gång andra faktorer i samhället påskyndar en stark koncentration till några få enheter. En väsentlig och grundläggande förutsättning är att man verkligen angriper riksplaneringsfrågorna med dess skiftande problem samtidigt. Jag ville särskilt understryka detta. Samtidigt vill jag bemöta ett påstående i det första inlägget, nämligen att vi vill medverka till att statlig företagsamhet inte får arbeta på lika villkor. Jag vet inte vad detta påstående baserar sig på, men jag vill från centerpartiets sida förklara att vi är beredda på att man inom statlig och enskild verksamhet skall arbeta under samma förutsättningar. Det kan inte alla gånger gälla för social verksamhet eller lokaliseringspolitisk verksamhet, men om det är fråga om produktion bör det vara samma förutsättningar. Risken är dock stor att det enskilda näringslivet kan bli handikappat och att staten lägger sin tunga hand i vågskålen, så att det blir en snedvridning av konkurrenskraften, som jag menar, åt fel håll. Vi måste, som statsrådet Wickman också sade, till 90 procent lita på den enskilda företagsamheten även i fortsättningen. Anledningen därtill är, att den av olika skäl har möjlighet att vara mest konkurrenskraftig. Det är alltså det enskilda initiativet, den enskilda människans vilja till insatser, den fria konkurrensen, vinstintresset, det fria konsumtionsvalet och den stora anpassningsförmåga, som det enskilda näringslivet har, som skapar denna konkurrenskraft. Detta är alltså faktorer som gör det i många stycken överlägset statlig verksamhet. Vi måste till huvudsaklig del lita på detta. Men det enskilda näringslivet kan bli än bättre och utvecklas snabbare om vi får en aktiv näringspolitik som ger det enskilda näringslivet bättre förutsättningar.
Herr talman! Vi i folkpartiet har, som herr Nyman redan framhållit, tillstyrkt förslaget till ett nyinrättat statsdepartement. Vi har gjort det därför att vi är medvetna om att inrättandet av ett sådant departement kan främja en aktiv näringspolitik. Det anföres i Kungl. Maj:ts proposition, att en av huvuduppgifterna i statsdepartementet skall vara att tillgodose behovet av en aktivare näringspolitik, ett behov som har vuxit sig allt starkare under senare år. Man talar bl.a. om att den internationella konkurrensen har hårdnat. Detta sammanhänger med den tekniska utvecklingen och den pågående marknadsintegrationen i Europa samt med den ökade industrialiseringen och strukturomvandlingen inom vårt näringsliv. Vi är fullt medvetna om att åtgärder behöver vidtas för att underlätta näringslivets omställningsproblem och anpassningen till de krav som inte minst på grund av utlandskonkurrensen ställs på näringslivet. Vår förhoppning är att det nya departementet skall kunna medverka till detta. Vi anser att huvudinriktningen hos det nyinrättade departementet bör vara att skapa gynnsammare förutsättningar för näringslivet i vårt land. Som framgår av det särskilda yttrandet av herr Nyman m.fl. är det fråga om skattepolitik, kreditpolitik och naturligtvis också arbetsmarknadspolitik. Utbildningsfrågorna, som dock ligger hos ett annat departement, hör också hemma i den bilden.

Jag instämmer i vad herr Wallmark har sagt om att det är nödvändigt att företagen då också är på det klara med ansvarsfördelningen mellan staten och näringslivet. Det är naturligtvis bra om företagen därvid har möjlighet att gå Ang. näringspolitiken utöver de ramar som lagstiftning, överenskommelser och avtal bestämmer. Jag anser dock att man inte direkt kan kräva detta. Man får inte misstänkliggöra företagen och ge dem en asocial prägel, vilket många gånger sker i debatten, om de håller sig till de ramar som är uppdragna för ansvarsfördelningen. Det är alldeles nödvändigt att det sociala ansvaret också tas med i företagens kalkyler.

Jag skulle i detta sammanhang vilja fråga: Hur är det med de statliga företagens ansvar för miljövården? Har de här gått längre än de enskilda företagen har gjort? Har de känt ett större socialt ansvar?

Den verksamheten skall inte sammankopplas med den allmänt näringspolitiska verksamheten, utan där bör de statliga företagen ha samma förutsättningar och samma behandling som enskild företagsamhet.